Herr talman! Jag tycker att det är bra att Gunnar Ström bekräftar att de siffror som jag har använt här i dag är riktiga — att det faktiskt förhåller sig så att hälften av landets kommuner i slutet av 1985 inte hade undersökt hur många handikappade som bodde i den egna kommunen. Det är klart att Gunnar Ström har rätt i att de politiker som sitter i socialnämnderna har det direkta ansvaret för att kommunerna följer vad som står i socialtjänstlagen. Men staten har ett övergripande ansvar för handikappomsorgen i hela landet. Och om kommunerna av den ena eller andra orsaken inte lever upp till vad riksdagen har uttalat, måste ändå riksdagen och regeringen vara förpliktade att se till att kommunerna påverkas att uppfylla sina skyldigheter. HCK:s utredning visar att kommuner som gör upp program på handikappområdet sköter sina åligganden på ett mycket bättre sätt än andra. Vi anser att detta kan vara en framkomlig väg: att ge kommunerna en lagfäst skyldighet att upprätta program. Det är också så att riksdagen 1983 i politisk enighet ställde sig bakom ett handikapprogram för 1980-talet som skulle vara genomfört före 1980-talets slut, och vi har inte kommit så långt på den vägen. Det måtte väl vara generande att program som vi antar i enighet inte genomförs. Då måste vi också ställa ökade krav på kommunerna att verkligen vidta de åtgärder som behövs för att vi skall få det handikappanpassade samhälle som vi alla har sagt att vi skall ha före 1990-talets början. Det är ett samhälle som är bra för de flesta av oss.
Herr talman! När det gäller handikapprogrammet har vi i betänkandet uttalat att vi vill ha en redovisning av vad som har skett i det avseendet. Den skall komma till nästa riksmöte, är det sagt. Då skall regeringen också tala om hur man ser på det framöver. Det är svårt att förändra samhället så fantastiskt som vi har gjort på handikappsidan. Det är svårt att åstadkomma det på bara några år. Vi får väl räkna med att det tar tid innan vi får hela utbyggnaden klar. Det är många gånger också ekonomiska omständigheter som bestämmer det. Men många gånger har ju de handikappade både hemhjälp och färdtjänst, och det gör att kommunerna känner till dem. Nog måste jag säga att vi i min kommun — det är visserligen en mycket liten kommun, men vi har ändå litet glesbygd — känner till de människor som har handikapp. Jag tror att det är så på de flesta ställen att man vet om de människor som behöver dessa tjänster. Jag är övertygad om att det på sikt kommer att bli ännu bättre i alla kommuner.

Herr talman! Vid förra årets riksmöte hemställde Börje Nilsson och jag om att statsbidragen till hemtjänst och färdtjänst skulle förknippas med vissa villkor för att utjämna de stora skillnaderna i kommunernas taxesättning. Vår motion avslogs med motiveringen att Kommunförbundet låtit utfärda allmänna rekommendationer för avgiftstaxorna, och sedan pekade man på att statens handikappråd var sysselsatt med en kartläggning av hela området. Sommaren 1985 blev statens handikappråd klart med sin utredning och överlämnade den till regeringen. Av utredningen framgår mycket klart, dels de stora skillnader som råder mellan kommunerna, dels att ett mycket stort antal kommuner tar ut betydligt högre avgifter än vad Kommunförbundet rekommenderar. Bostadsorten blir alltså helt avgörande för den enskildes ekonomiska standard. Låt mig ta några exempel för att visa det här. Kommunförbundet rekommenderar att en ensamstående förtidspensionär med en inkomst av 54 100 kr. per år skall betala 190 kr. i månaden i hemtjänstavgift. Enligt statens handikappråds kartläggning av 65 kommuner förekommer avgifter upp till 553 kr. i månaden. Ett annat exempel: Kommunförbundet rekommenderar att en gift pensionär skall betala en avgift på 675 kr. i månaden. Han kan i stället få betala så mycket som 2 325 kr. i månaden. Samma orättvisor finns i fråga om färdtjänsten. Avgiftsskillnaderna har snarare ökat än minskat under senare år. Enligt statens handikappråd är utbyggnaden av färdtjänsten i landets kommuner ojämn, tillgången till specialfordon varierar, och villkoren rörande antalet medgivna resor, taxornas storlek, tillåten reslängd m.m. skiftar mellan kommunerna. Vad gäller taxornas storlek visar det sig att man i 25 kommuner följer vad som motsvarar den lokala busstaxan. Det är en taxesättning som bygger på normaliseringsprincipen, dvs. människor med funktionsnedsättning skall leva på samma villkor som andra. Hur är det då i det övervägande antalet kommuner? Jo, där tar man ut en differentierad avgift och säger att en viss procent av resans kostnader skall betalas av den som reser. I det stora antalet fall får den som reser betala 20 9o — ja, ändå upp till 30 26 — av den avgift som taxametern visar. Detta är naturligtvis olyckligt för den som bor på landsbygden och har långt till tätorten. Tar man ut så höga avgifter blir resultatet att människor inte kan utnyttja färdtjänsten. Då blir de sittande hemma i sin lägenhet utan att kunna förflytta sig. Herr talman! Jag beklagar att socialutskottet inte delar motionärernas syn i denna fråga. Så länge man inte gör det, så länge kommer vi att ha kvar orättvisorna på detta område. För att åstadkomma en större jämlikhet mellan de rörelsehindrade måste man rubba på den kommunala självbestämmanderätten, och det har tyvärr inte varit socialutskottets mening.

Herr talman! Cuba har till år 1980 utgjort ett av Sveriges programländer och har sedan dess mottagit ansenliga summor inom ramen för tekniskt samarbete och kulturellt utbyte. Cuba är det land som tar emot det största bidraget för tekniskt samarbete — förra året 16,5 milj.kr. Där biståndet gäller programländer, som behandlas vart för sig i samband med anslagen, kommer naturligtvis de övergripande målen för biståndet in i diskussionen. Där ett land mer anonymt så att säga döljer sig under samlingsrubriken Övriga u-landspolitiska insatser händer detta mindre ofta. Det svenska biståndet skall enligt målbeskrivningen bidra till resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk utveckling i mottagarländerna. Öppen debatt och kritisk granskning av resp. regeringsmakt skall stärka de demokratiska krafterna i ett mottagarland som brister i känslan för demokrati. Ett vikigt led i ansträngningarna är att stärka respekten för det fria ordet och för mänskliga rättigheter i övrigt. Förra veckan anordnades det i Paris av organisationen Internationale de la Resistance en tribunal gällande de mänskliga rättigheterna på Cuba, i vilken jag deltog. En ”jury” hade kallats, bestående av politiker och kulturpersonligheter som var väl informerade om den politiska situationen på Cuba och om de politiska fångarnas utsatthet. Under dessa dagar avgavs vittnesmål av 12 f.d. fångar, av vilka sex suttit 15-22 år i hårda kubanska fängelser, fyra tio år och de två övriga tre resp. ett år. Några hade frigivits så sent som i december 1985. Ingen i juryn, som leddes av den franska Penklubbens välrenommerade ordförande, René Tavernier, eller i det kvalificerade auditoriet kunde ifrågasätta sanningshalten i de skakande vittnesmålen. Alla vittnena hade utsatts för tortyr, vilken lämnat synbara spår. Benproteser, avhuggna fingrar, ärr och röntgenbilder vittnade om exempellös grymhet. Samtliga hade dock lidit mer av den psykiska tortyren, av månader och år i isoleringsceller avskurna från yttre kontakter. Flera vittnade om hur medfångar hade dödats, och en lista på försvunna fångar presenterades likaså — alla med namn och foto. Jag har också med mig hem en lista på 32 politiska fångar, som under åren 1959-1974 dömts till mellan 20 och 45 års fängelse för kontrarevolutionära åsikter. Det är för dessa fångar som kommittéer för mänskliga rättigheter i KX många demokratiska länder arbetar, men det betyder inte att det inte finns många fler åsiktsfångar med kortare strafftid. Uppgifterna om antalet varierar. Genom att Cuba notoriskt vägrar att släppa in Amnesty International har omvärlden svårt att bilda sig en korrekt uppfattning. I sinom tid kommer vår regering att få den resolution som tribunalens jury antog. Inom parentes kan jag tillägga att vittnesmål om export av kubanska förhörsoch förtryckarmetoder till Nicaragua avgavs av nicaraguanska flyktingar. Sverige har under årens lopp som gäster tagit emot flera delegationer från Cuba. Såväl Olof Palme som nuvarande statsministern och förre utrikesministern har försäkrat att det förs en dialog beträffande tillämpningen av de mänskliga rättigheterna på Cuba. Det är en tyst dialog som inte uppmärksammats mycket. Tvärtom har jag i Havanna kunnat konstatera att de kubanska myndigheterna ingalunda har uppfattningen att Sverige på något sätt skulle inta en kritisk hållning till Cubas tolkning av mänskliga rättigheter. Eftersom Sverige genom handel, tekniskt bistånd och kulturellt samarbete ger Cubas regim legitimitet internationellt sett och dessutom har avlåtit en stående inbjudan till Fidel Castro att besöka oss, skulle en påverkan inom ramen för de biståndspolitiska målen vara i hög grad önskvärd. De från Cuba utsända kulturambassadörerna och deras värdar driver i stället en effektiv propaganda för Cuba och dess samhällssystem. Det är klart att man genom att plocka ut positiva utvecklingstendenser och utelämna de mörka sidorna kan teckna en ofullständig och därmed falskt positiv bild av en totalitär regim. Vad beträffar det tekniska biståndet kan det ytligt sett verka bra eller åtminstone harmlöst, men dess konsekvens är indirekt bl.a. ökade möjligheter för Cuba att hålla trupper i Angola — någonting som Birger Hagård har behandlat mer utförligt tidigare i dag. Allt biståndssamarbete bör kunna erbjuda tillfällen till politiska och diplomatiska påtryckningar i syfte att främja mänskliga rättigheter. Det är oförlåtligt om inte dessa tillfällen tas till vara i det svensk-kubanska tekniska samarbetet.

Herr talman! Det är i år 100 år sedan Elise Ottesen-Jensen föddes. Hon visste hur viktigt det var med sexualupplysning och familjeplanering i dåvarande Fattigsverige. Hon startade sitt arbete i Sverige under en period då många kvinnor, framför allt ensamstående mödrar, hade det mycket besvärligt. Elise Ottesen-Jensen förutspådde att samma problem skulle komma att uppstå i u-länderna när industrialiseringen startade där. Hon kom därför att bli initiativtagare till IPPF . Denna organisation gör tillsammans med FN:s befolkningsfond stora insatser när det gäller familjeplanering i framför allt u-länderna. År 1984 anordnade FN en befolkningskonferens i Mexico som en uppföljning av befolkningskonferensen i Bukarest 1974. Mexicokonferensen betydde ett stort steg framåt när det gällde att skapa ett ökat medvetande om behovet av förstärkt familjeplanering i u-länderna. Det är därför viktigt att Sverige följer upp sina insatser med aktiva åtgärder på familjeplaneringsområdet. Jag har haft förmånen att få delta i olika konferenser om befolkningspro — Prot. 1985/86:117 blemen, nu senast i Haag.

Och varför gör de då detta? Jo, dels på grund av att de inte fått någon sexualundervisning och inte fått lära sig hur man skyddar sig mot oönskad graviditet, dels på grund av att det genom urbaniseringen har blivit en skam att få ett utomäktenskapligt barn. Och det är inte bara i Kenya utan i många länder som samma situation råder. I dessa länder kan frivilligorganisationerna göra stora insatser för att lära tonåringar hur de skall undvika oönskade graviditeter och hur de kan undvika könssjukdomar, som också utgör ett stort problem. En icke önskad hög fruktsamhet påverkar individernas och familjernas hälsa och välfärd negativt, i synnerhet bland de fattiga, och utgör ett allvarligt hinder för sociala och ekonomiska framsteg i många länder. Kvinnor och barn är de främsta offren för oreglerad fruktsamhet. Alltför många, alltför täta, alltför tidiga och alltför sena graviditeter är huvudorsaker till dödlighet och sjukdom bland barnaföderskor, barn och spädbarn. Herr talman! I världen i dag görs ca 50 miljoner aborter om året, de allra flesta illegala. Enligt WHO dör ca 200 000 kvinnor årligen på grund av detta. Att förbättra kvinnornas ställning och stärka deras roll är ett betydelsefullt mål. Det kommer att innebära att familjelivet och familjestorleken påverkas på ett positivt sätt. Samhällets stöd är väsentligt för att kvinnorna fullt ut skall kunna integreras och delta i utvecklingsprocessens alla faser och funktioner. Breda och snabba åtgärder måste vidtas för att kvinnorna skall få hjälp att uppnå full jämställdhet med männen i det sociala, politiska och ekonomiska livet. För att detta mål skall uppnås är det nödvändigt att män och kvinnor delar på ansvaret på områden som familjeliv, barnomsorg och familjeplanering. Trots att betydande framsteg har gjorts, saknar miljontals människor fortfarande tillgång till säkra och effektiva familjeplaneringsmetoder. År 2000 kommer ungefär 1,6 miljarder kvinnor att vara i en ålder då de kan föda barn, därav 1,3 miljarder i u-länderna. Kraftfulla insatser måste göras nu för att alla par och individer skall kunna utnyttja den grundläggande mänskliga rättigheten att fritt, på ett ansvarsfullt sätt och utan tvång bestämma antalet barn och tidsintervallen mellan barnen och få den upplysning, den utbildning och de medel som krävs för att uppnå detta. När de utnyttjar denna rättighet tar de hänsyn till sina redan födda och framtida barns bästa liksom till sitt ansvar gentemot samhället. Under de kommande årtiondena kommer snabba förändringar att ske i befolkningsstrukturerna, med markanta regionala variationer. Det absoluta antalet barn och ungdomar i u-länderna kommer att fortsätta att stiga så snabbt att särskilda program kommer att bli nödvändiga för att svara mot 99 Prot. 1985/86:117 deras behov inkl. produktiv sysselsättning. En åldrande befolkning är ett fenomen som många länder kommer att uppleva. Denna fråga kräver uppmärksamhet särskilt i i-länderna, med tanke på de sociala återverkningarna och de aktiva insatser som de äldre kan göra i det sociala, kulturella och ekonomiska livet i sina länder. Sverige har gjort pionjärinsatser inom biståndet till befolkningsprogram. Redan 1958 inleddes stödet till familjeplaneringen i Sri Lanka. Likaså var Sverige en av de första och största bidragsgivarna till internationella organisationer som var aktiva på detta område, som FN:s befolkningsfond, UNFPA, och den internationella familjeplaneringsfederationen, IPPF. Sveriges befolkningsbistånd, speciellt det bilaterala familjeplaneringsprogrammet, minskade eller stagnerade emellertid under de föregående åren. I den budget vi nu behandlar föreslås en ökning av anslaget både till IPPF och till UNFPA, och det är mycket bra. Iris Mårtensson, Birgitta Johansson och jag har i motion U201 tagit upp befolkningsproblemen och föreslagit att ytterligare medel skall tillföras dessa organisationer. Motionen har avstyrkts med hänvisning till den i budgeten föreslagna ökningen. Herr talman! Jag vill understryka hur viktigt det är att Sverige fortsätter att öka sina anslag till FN:s befolkningsfond, UNFPA, och till IPPF. Det är också viktigt att vi satsar på en ökad forskning kring befolkningsproblemen i u-länderna och på en ökad forskning för att förbättra och förnya medlen för att häva och hejda graviditeter. Det är viktigt att SIDA tillsammans med enskilda organisationer aktivt verkar för att familjeplanering integreras i deras verksamheter. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 15.
Herr talman! Jag var tvungen att begära ordet igen, för att lägga till rätta några oklarheter angående centerpartiets inställning till katastrofbiståndet, bl.a. att vi inte skulle vilja vidta långsiktiga åtgärder när det gäller detta bistånd. Anslaget innefattar i dag två målsättningar, dels att vi kan ställa upp med medel vid akuta katastrofsituationer, dels att långsiktiga åtgärder kan inbegripas i samma anslag. Det betyder att målen ställs mot varandra. Har man vilja att vidta långsiktiga åtgärder, finns det kanske inte pengar till akut katastrofhjälp och vice versa. Därför menar vi att katastrofanslaget bör användas för just akut katastrofhjälp. Vi vet ju också att akuthjälp kommer i fråga varje år. Enligt vår åsikt skall det långsiktiga arbetet ske i FN:s organisationer, i enskilda organisationer, osv. Det bör avsättas medel till de långsiktiga åtgärderna, därför att det då också kommer att finnas en reell vilja att göra någonting. Hade vi fått stöd för våra förslag om t.ex. höjning av anslagen till organisationerna, hade både socialdemokraterna och vi kunnat leva upp till enprocentsmålet.

Herr talman! I likhet med tidigare år är jordbruksutskottets betänkande i anledning av budgetpropositionen tämligen omfattande. Till utlåtandet har fogats inte mindre än 78 reservationer och ett tiotal särskilda yttranden. För undvikande av oklarhet vill jag redan nu yrka bifall till de 21 reservationer där moderata samlingspartiets företrädare finns noterade och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Betänkandet innehåller självfallet trots det nu sagda många punkter där utskottet är enigt. Jag vill först, herr talman, ge uttryck för några pricipiella uppfattningar om svenskt jordbruk. Den synnerligen irriterade ton som har präglat jordbruksdebatten under den gångna vintern har i hög grad fått näring från jordbruksministerns sätt att sköta jordbruksfrågorna. Jag skall återkomma till detta litet senare i mitt anförande. Det har gjorts gällande att jordbruket är en näring i allvarlig kris. Förvisso dras jordbruket med stora problem. Förhoppningsvis är det ändå problem av övergångskaraktär. Ingen hade väl trott att en bantning av animalieproduktionen skulle kunna förenas med förbättrad lönsamhet på kort sikt. På lång sikt kommer säkerligen förbättrad lönsamhet att nås. Jag tänker nu ägna en kort stund åt att klargöra förutsättningarna för svenskt jordbruk till skillnad från svenskt näringsliv i övrigt. Det borde möjligen vara överflödigt att erinra om att Sverige bekänner sig till marknadsekonomin. Det är likväl nödvändigt att göra det därför att det är betydande skillnader mellan jordbrukssektorn och övriga näringslivssekto 109 rer. Således är jordbruket beroende av såväl långsiktiga som årliga kortsiktigt fattade beslut för sin verksamhet. I debatten om jordbrukets lönsamhet glömmer vi att ersättningen till jordbrukaren för hans arbete, ersättning för kapital, m.m. har bestämts i en förhandling mellan staten och näringen, allt under ett paraply, benämnt jordbruksprisregleringen. Mot denna bakgrund finns det visst fog för, såsom stundom sker i debatten, att ge uttryck för att staten inte i alla delar tar sitt ansvar för jordbruksnäringen. Statens ansvar är en direkt produkt av vårt jordbrukspolitiska system. Det förhållandet att den genomreglerade jordbrukssektorn inte alltid passar in i ett i övrigt marknadsekonomiskt system får rimligen inte leda till att jordbruksnäringen får bära hundhuvudet för statens fumlighet, en fumlighet som i vinter har illustrerats på det mest häpnadsväckande sätt. Det kan inte råda delade meningar om att staten i den ena frågan efter den andra förbereder sig att ta sin hand från jordbruket. Detta är naturligtvis fullt möjligt att göra, men knappast på det sätt som jordbruksministern och andra företrädare för jordbruksdepartementet tydligen har tänkt sig. Man kan inte låta viss verksamhet helt övergå till jordbruket under jordbrukets eget ansvar, samtidigt som näringen totalt sett är helt beroende av statsmakternas beslut. Att få sköta sig själv men inom den snävt tilltagna ram som statsmakterna tillåter är sannerligen en ytterst begränsad frihet, en frihet svår att leva upp till. Jag skall nu, herr talman, övergå till att nämna några av de punkter där vi har reserverat oss. För fjärde året i rad tillförs inte skördeskadeskyddet några pengar. Inte nog med att fonden inte ges något tillskott, den skall dessutom bestå jordbruket och statsmakten med medel för skördeskadeskyddets administration, ett minst sagt anmärkningsvärt förhållande. Elaka tungor gör rent av gällande att detta sätt att förtära skördeskadefonden är det enda sätt på vilket den socialdemokratiska regeringen inom sig kan bli överens om hur skördeskadefonden skall hanteras i händelse av nytt huvudmannaskap för skyddet. En annan bedömning av förhållandet torde vara att det i och för sig inte är omöjligt med nytt huvudmannaskap för skördeskadeskyddet men likväl högst orealistiskt att tänka sig att en ny huvudman skall träda in om skördeskadefonden dessförinnan har förbrukats. Vi är nu på god väg dithän. Fonden har halverats under den period då den inte har getts något tillskott. Med hänsyn till fondens ränteintäkter är det alldeles uppenbart att det går fortare att förtära den kvarvarande halvan, om nu detta är regeringens mening. Från moderata samlingspartiets sida har vi i en motion till detta riksmöte intagit en delvis ny hållning. Vi anser att det nu — på grund av vissa omständigheter, såsom goda resultat från växtförädlarna, modern maskinteknik, m.m. — finns stort behov av ett nytt skördeskadeskydd. Det bör dock ha karaktären av katastrofskydd. Det innebär att vi menar att det inte är lika självklart som tidigare att varje jordbrukare är i behov av ersättning för i och för sig kännbara men ändå mindre skördenedsättningar, men väl att jordbrukarna skall få ersättning då en större skada inträffar. Vi har föreslagit att de närmare detaljerna beträffande utformningen av ett sådant skydd skall utredas. Detta har vi framfört i en reservation tillsammans med folkparti-och — Prot. 1985/86:118 centerrepresentanterna i jordbruksutskottet. 16 april 1986 I en annan reservation har vi framhållit hur angeläget det är att vi snabbt får till stånd en utredning som klarlägger frågor kring djursjukvården. Den sedan några år tillbaka införda djursjukvårdsavgiften har gett regeringen möjlighet till en omfördelning av kostnadsansvaret för djursjukvården till | djurägarnas nackdel. Vi från moderata samlingspartiet har aldrig ställt oss bakom detta system. Om beloppet när det infördes var relativt harmlöst, är | beloppet då sannerligen inte längre det. Regeringen har också tagit chansen att låta djursjukvårdsavgiften bli ett instrument för en omfördelning av djursjukvårdens kostnader. Detta är oförenligt med riksdagens år 1982 fattade principbeslut. Där klargjordes otvetydigt att kostnadsrelationerna inte, utöver vad djursjukvårdsavgiften innebar, skulle förändras. Detta har regeringen årligen åsidosatt. Än värre, herr talman, är att den nya höga djursjukvårdsavgiften dessutom har gett distriktsveterinärerna avsevärd konkurrensnackdel i förhållande till veterinärerna utanför distriktsveterinärsorganisationen. Detta helt oacceptabla förhållande kan på kort tid innebära att hela distriktsveterinärsorganisationen bryter samman, något som regeringen hitintills har valt att blunda för. I reservation 42 från folkpartiet och oss i moderata samlingspartiet har vi framhållit detta. Centern har i en annan reservation gett uttryck för liknande oro. Vi förutsätter att regeringen nu förstår stundens allvar och tar itu med denna fråga. Bakom reservation 40, som handlar om statens maskinprovningar, står ledamöterna från vpk, centern och moderata samlingspartiet. Jag vill här påminna partier och enskilda ledamöter som gärna vill stödja praktiskt miljöarbete om möjligheten att i den nu förestående voteringen rösta på reservationen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uppehålla mig en stund vid frågorna kring jordbruksprisregleringen — jag gör det oaktat utskottet är enigt på denna punkt. Utskottsbetänkandet är i denna del helt unikt. Troligen har utskottet aldrig tidigare nödgats vidta så allvarliga korrigeringsåtgärder gentemot regeringen som här sker. Vi har, herr talman, nödgats göra en upprepning av fjolårets riksdagsbeslut beträffande statens resp. näringens andel av överskottsarealens kostnader. Jag nämnde inledningsvis den irriterade jordbrukspolitiska debatten som fördes i vintras. Den har i hög grad fått näring av det förhållandet att jordbruksministern beslutat sig för att frångå fjolårets beslut om att staten skall stå för 40 26 av de aktuella kostnaderna. Det är enligt min mening enbart ägnat att skapa misstroende mot politiken i allmänhet när jordbruksministern tar upp ett två år gammalt räkneexempel som om det vore riksdagens beslut. Nog kan det politiska livet dra på sig misstro utan att liknande självsäkerhet ges utrymme. Jordbruksministerns handlande är närmast obeskrivligt. Glädjande nog har den tolkning som gjorts i departementet inte vunnit förståelse ute i landet, utan där står jordbruksministern ganska ensam. ”Sverige” i övrigt har förstått vad riksdagsbeslutet innebar. Inför detta tryck av en känsla av total ensamhet har också de socialdemokratiska 111 ledamöterna i utskottet i betänkandet anslutit sig till vpk:s och de borgerliga partiernas syn på frågan. Mera skrämmande är, i den debatt som varit, att varken jordbruksministern eller företrädarna i utskottet tycks ha förstått det djupt allvarliga i nonchalansen att frångå ett riksdagsbeslut. Man har staplat upp mer eller mindre kloka förklaringar, som om det trots allt, utan riksdagens hörande, vore möjligt att omformulera riksdagsbeslutet. För oss som har tagit aktiv del i denna debatt har fullföljandet av riksdagsbeslutet varit en hederssak. Det borde ha varit detsamma för regeringspartiet. Nu har det i stället blivit en omvändelse under galgen för socialdemokraterna. Till synes för att understryka att de inte har förstått allvaret i nonchalansen mot riksdagsbeslutet har s-ledamöterna, med Håkan Strömberg i spetsen, formulerat ett särskilt yttrande.

Riksdagsbeslutet förutsatte som bekant inte alls att det skulle skapas möjligheter till omfördelning mellan olika jordbrukarkategorier av dessa medel. Beloppets dramatiska förändring, som rent av är riktig, har inte på något sätt förändrat innehållet i riksdagsbeslutet. Det är närmast genant att behöva påpeka för regeringen — jordbruksministern är ju inte här i kväll — att om socialdemokraterna vill åstadkomma en förändring av fjolårets beslut, är det fullt möjligt att återkomma till riksdagen med förslag om detta. Det är emellertid något helt annat än att, som under vintern skett, försöka ta saken i egna händer. Herr talman! Trots dessa kritiska synpunkter beträffande jordbruksministerns behandling av denna fråga är jag ändå mycket nöjd med att vi har kunnat förenas i ett enigt utskottsbetänkande, vilket klarlägger att lagt kort ligger beträffande spannmålsexportens kostnader. Sveriges jordbrukare kan känna att en av näringens tunga bördor därmed lättat något.

Herr talman! Framtidsutsikterna för vårt lantbruk har under de senaste åren synts dystra, och pessimismen har börjat utbreda sig bland lantbrukarna. Under den senaste månaden har det dock kunnat skönjas en viss ljusning. Yttre faktorer, som fallande oljepriser och räntor som påverkar lantbruksekonomin, har naturligtvis bidragit härtill. Men framför allt beror det på att något av lantbrukets förtroende för politikerna återupprättades när ett enigt jordbruksutskott fastställde att statens ansvar för exportkostnaderna för 1985 års skörd bör uppgå till 40 96 och inte till de 160 milj.kr. som kostnaderna beräknades till när riksdagen fattade beslut för ett år sedan. Detta var nödvändigt. Alltför länge har lantbrukarna lämnats ensamma med problemen. När massmedia både sakligt och osakligt kritiserat lantbruket och kvaliteten på livsmedlen har sällan någon politiker stått upp till försvar, trots att vi från alla partiers sida har varit med och utformat jordbrukspolitiken, där kvantitet ofta satts före kvalitet. Nu tar vi ut avgifter på handelsgödsel och växtskyddsmedel som bekostar forskning, bl.a. den — Prot. 1985/86:118 som är inriktad på att förbättra livsmedelskvaliteten, minska användandet av 16 april 1986 jordbrukskemikalier och finna alternativanvändning för överskottsarealen. Det är alltså näringen som bekostar denna forskning, men det är staten som styr inriktningen och bär ansvaret för den. Intill dess den har avsatt resultat måste vi ta konsekvenserna av den förda jordbrukspolitiken och ge jordbruket möjlighet att överleva. Men det är uppenbart att vi måste förändra politiken, så att vi får ett mer marknadsanpassat lantbruk. På kort sikt kan vi banta i den statliga jordbruksbyråkratin och därmed låta näringen och enskilda lantbrukare bestämma mer och sänka statsutgifter. Folkpartiet har i sin jordbruksmotion yrkat på en sänkning av ambitionsnivån beträffande lantbruksnämnderna. Vi tycker att man alltför ensidigt har satsat på storleksrationalisering. Därmed har framför allt i mellanbygder och skogsbygder alltför många småbruk försvunnit, varför landsbygden har avfolkats. Folkpartiet vill avskaffa prisprövningen och investeringsstoppet för djurstallar. Vi vill utreda om lantbruksnämndernas rådgivning kan samordnas med hushållningssällskapens. Sven Eric Lorentzon har i en motion föreslagit att man skall utreda möjligheterna att bygga upp lantbrukscentra vid länens lantbruksskolor och koncentrera all rådgivning dit. Folkpartiet stöder denna motion. Sammantaget innebär dessa förslag att vi successivt något kan minska på anslagen till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna. Folkpartiet har även som en konsekvens av en föreslagen sänkning av ambitionsnivån när det gäller lantbruksnämndernas storleksrationalisering föreslagit en viss utförsäljning av mark från jordfonden. Vi vill även minska kostnaderna för administrationen av skördeskadeskyddet. Vidare stöder vi Gudrun Norbergs motion där det krävs att lantbruksnämnderna bör tilldelas uppgiften att fullfölja arbetet med jordbrukets blockorganisation. Detta är viktigt för att trygga livsmedelsförsörjningen under beredskapstillstånd och krig, men det kan också ha stor betydelse för att få i gång ökad maskinsamverkan i fredstid, vilket kan vara en väg för att sänka maskinkostnaderna. Men, herr talman, det behövs större förändringar än så av jordbrukspolitiken. Fortsätter vi på den inslagna vägen med allt fler regleringar och med att i politisk ordning fastställa såväl priserna på lantbruksprodukter som vad den enskilde bonden får och inte får producera så blir bönderna mer att anse som ackordsarbetare åt staten än som fria företagare. Därmed läggs en tvångströja på lantbruket, och samhället avstår från att ta vara på den dynamiska kraft för utveckling som finns hos friare, självbestämmande bönder. Jordbruksutredningar sedan 1920-talet har visat på den stora betydelse som vårt lantbruk har för vårt försvar, för vår beredskap och för vår regionalpolitik. Men de visar också hur regleringarna har ökat för varje decennium för att nu utgöra en hart när ogenomtränglig snårskog. I takt med produktivitetspressen på jordbruket avfolkas landsbygden, vilket medför regionalpolitiska problem, som även kommer att påverka vårt försvar och vår beredskap. Den enskilde lantbrukaren får felaktiga produktionssignaler när hans produktion inte är direkt kopplad till marknaden. Det kan för 113 honom vara lönsamt att höja produktionen trots att det är olönsamt för näringen och samhället som får svara för exportkostnaderna. Under de senaste åren har olika ekonomer förordat ett borttagande av gränsskyddet och att vårt lantbruk skulle gå över till att producera till världsmarknadspriser. Även om vi från folkpartiets sida inte tror att det är möjligt för Sverige att ensidigt ta bort gränsskyddet, så har vi under flera år i våra jordbruksmotioner yrkat på en förutsättningslös utredning om möjlig avreglering. Vi är övertygade om att i vart fall betydande förenklingar kan uppnås. Det har i olika sammanhang förts fram förslag att staten skulle koncentrera sitt stöd till jordbruket till arealbidrag. Jag tycker att det är en intressant tanke som den begärda utredningen kunde arbeta med. Om man kan låta arealbidrag fastställas och utgå regionalt, kan man låta olika klimatologiska, försvars-, beredskapsoch regionalpolitiska aspekter påverka bidragets storlek. Arealbidraget skulle kunna utgöra en ersättning för de insatser som lantbruket gör samhället utöver att producera livsmedel. Om det sedan räcker med ett gränsskydd mot internationella dumpningspartier för att vi skall kunna gå över till världsmarknadspriser och därmed ett mer marknadsanpassat lantbruk, får utredas. Jag vill i detta sammanhang, herr talman, framhålla att det är av omtanke om jordbruket som folkpartiet vill ändra jordbrukspolitiken. Folkpartiet slår isin jordbruksmotion fast att lantbruket är av stor betydelse för vårt land och att lantbrukarna måste ges goda möjligheter att bedriva sin näring. Om en kommande utredning lägger fast en annan inriktning för jordbrukspolitiken med mindre statlig styrning och större möjligheter för den enskilde lantbrukaren att påverka sitt företag, har jag den uppfattningen att det behövs en relativt lång omställningstid. Herr talman! Intill dess en omläggning skett är det nödvändigt att betona vikten av att staten lever upp till beredskaps-, konsumentoch producentmålet så att lantbruket inte långsamt stryps. Lantbrukarna är inte någon enhetlig yrkeskategori. Det finns många som fortfarande klarar sig hyggligt. Men det finns få som i dag har en tillfredsställande avkastning på sitt i jordbruket insatta kapital, och det finns framför allt ett relativt stort antal yngre lantbrukare med hög skuldsättning som är illa ute. Betalningsinställelserna ökar oroväckande. I vår folkhemstradition ligger att inte missgynna någon minoritetsgrupp. Lantbrukarna har genom rationaliseringar och egen effektivitet blivit en sådan grupp. Därför bör vi i politisk enighet slå vakt om vårt lantbruk. En annan minoritetsgrupp är samerna. Folkpartiet stöder utskottets majoritet, som föreslår att ersättningen för rovdjursrivna renar även i fortsättningen skall utgå ur särskilt anslag. Staten har ansvaret för rovdjursstammen, och ersättningen till samerna för rivna renar skall inte räknas som ett anslag som främjar rennäringen. Folkpartiet vill vidare ha en översyn av ersättningsreglerna, och vi vill att medel anvisas för bidrag till trygghetsförsäkring för renskötare. Härmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18 och 19 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Prot. 1985/86:118 Herr talman! De yttre förhållandena för jordbrukspolitiken har förändrats 16 april 1986 radikalt under senare tid, särskilt under det senaste året: Jordbruksdeparte — Debatten om livsmedelskvaliteten har aldrig varit så intensiv som nu. mentets budget — Miljöfrågorna i samband med jordbruk och livsmedelsproduktion står i förslag — De s.k. överskottsproblemen har vuxit till en storlek som innebär stora bekymmer såväl för näringen som för samhället. —- Ett jordbruksavtal på nollnivå har accepterats. Detta har fått — och kommer att få — positiva effekter såväl på löneutvecklingen som på samhällsekonomin. Bakgrunden till jordbrukets i dag besvärliga situation är en lång historia, men jag vill ändå med några ord beröra den. Den jordbrukspolitik som har dominerat utvecklingen under 1970 och 1980-talen grundlades på 1960-talet av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. De nyckelord som användes i debatten om jordbruket var strukturomvandling, rationalisering, industrialisering och kemikalisering. Ett storskaligt jordbruk med större insatser av handelsgödsel och bekämpningsmedel skulle garantera konsumenterna billiga livsmedel och en hög kvalitet. Även om samma politik egentligen fortfarande bedrivs, känner vi i dag att de här orden inte ligger lika väl i munnen. Om 1960-talet var ett bekymmersamt årtionde för det svenska jordbruket, blev 1970-talet något ljusare. En ökad livsmedelskonsumtion — påskyndad av livsmedelssubventioner från en välfylld statskassa — underlättade detta. Optimismen växte inom jordbrukarleden och förstärktes också av regeringsskiftet 1976. Optimism och investeringsvilja inom jordbruket kunde naturligtvis hälsas med stor tillfredsställelse. När denna investeringsvilja däremot spred sig till att också gälla en omfattande industriell produktion av animalier, borde samhället på ett tidigt stadium ha satt in begränsningsåtgärder. Dessa tankegångar framfördes också från centerpartiet vid upprepade tillfällen under denna tid. Alla känner till de ekonomiska problem som drabbade vårt land från mitten av 1970-talet. Det blev av statsfinansiella skäl nödvändigt att undan för undan begränsa livsmedelssubventionerna. Därmed avstannade livsmedelskonsumtionens ökning, och man fick även vidkännas en minskning. Räntenivåns snabba stegring ledde samtidigt till stora problem för jordbrukarna som investerat under den optimistiska perioden. Jordbrukets produktivitetsutveckling avstannade emellertid inte när konsumtionen gjorde det. Ny teknik, forskning och rationalisering hade givit denna utveckling en hög takt under 1970-talet. Överskotten av livsmedel, framför allt animalier, blev under de första åren på 1980-talet ett bekymmer. Jordbruket skulle självt svara för överskottskostnaderna på animalierna, och därför blev det en förlustbringande export med kraftiga prissänkningar till bonden. Eftersom hushållens inkomster inte ökade, fanns det inte heller någon möjlighet att ta ut några höjda priser på livsmedel hos konsumenten. Jordbrukarnas enda möjlighet att kompensera sig för den sjunkande lönsamheten fanns i att ytterligare intensifiera produktionen. Detta förhål 115 lande framhåller också jordbruksministern i den proposition som vi nu behandlar. Riksdagen har tidigare varit enig om att all åker skall brukas. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras. Man har också sagt att näringen själv skall ta konsekvenserna av ett överskott på animaliesidan och sträva efter att få ned detta till en minsta möjliga nivå. Den areal som då inte behövs för den svenska konsumtionen av livsmedel skulle användas för spannmålsproduktion, och för denna spannmålsproduktion skulle samhället ta ett delansvar. I dag upplever många jordbrukare att samhället för det första har stimulerat en ökad produktivitet, för det andra inte i tid har satt in åtgärder för att begränsa överetablering och överproduktion och för det tredje — när jordbrukarna nu ansträngt sig att uppfylla samhällets krav på hög effektivitet och detta leder till pristryckande överskott — inte är berett att ta sitt ansvar. De hårda diskussioner mellan näringen och regeringen, som vi bevittnat under det senaste året, visar på detta förhållande. Riksdagsuttalandet från våren 1985 om att samhället skall svara för 40 J6 av överskottsarealens kostnader har regeringen upprepade gånger försökt slingra sig undan. Bengt Roséns tal alldeles nyss, som innebar ett angrepp på regleringsekonomin och därmed på samhällsansvaret för livsmedelsproduktionen, måste avvisas. Det går tyvärr inte, Bengt Rosén, att i denna kammare besluta om omvärldens jordbrukspolitik. Folkpartiets omtanke gäller nog inte jordbruket i det här sammanhanget. Innan jag fortsätter att gå in på frågan om hur man skall lösa jordbrukets problem, vill jag peka på några viktiga förändringar i samhället. 1. Miljömedvetandet ökar. Allt fler inser att naturen inte klarar vilka belastningar som helst. Försurningshotet är en realitet. Den alltför höga förbränningen av fossila bränslen leder inte bara till försurning utan också till höjning av koldioxidhalten i atmosfären och därmed till allvarliga klimatförändringar. Spridningen i naturen av giftiga ämnen som tungmetaller och naturfrämmande kolföreningar innebär allvarliga skador på växter och djur. I detta läge inser vi att vi inte kan fortsätta att förbränna enorma mängder av fossila bränslen, och att vi inte kan fortsätta med en teknik som leder till ökad giftspridning i miljön. Denna situation kommer att leda till ökade krav på jordbruket som råvaruproducent till energisektorn och till industrisektorn, men också på miljövänligare produktionsmetoder. 2. Mer av människors intresse riktar sig i dag mot kvalitet och mindre mot kvantitet. Detta är i och för sig en glädjande utveckling i ett samhälle med en hög materiell standard. En del av detta ser vi i debatten om livsmedelskvalitet. Synpunkter på djurhållningen av miljömässig och etisk karaktär kan därför också ses som ett utslag av samma attitydförändring. Även denna förändring ställer nya krav på jordbruket. 1960-talets krav på billiga livsmedel håller på att komma i bakgrunden i förhållande till dagens krav på hög kvalitet. Vid val av produktionsformer får inte endast effektiviteten vara avgörande utan även miljöaspekter, livskvalitetsfrågor och etiska synpunkter. 3. Vi är på väg ut ur industrisamhället. Det totala antalet industrisysselsatta nådde sin kulmen i mitten på 1960-talet. Minskningarna doldes länge av en ökad sysselsättning i offentligsektorn. Sedan flera år är denna ökning också — Prot. 1985/86:118 avbruten. I dag kan vi notera en viss ökning i privat tjänst, och högkonjunk 16 april 1986 turen har inneburit ett tillfälligt uppsving. Men långsiktigt kommer syssel ———H-H sättningsfrågan att vara mycket bekymmersam. Sett ur detta perspektiv är Jordbruksdeparte det inte självklart att det är en fördel om det går att avvara ytterligare 25 000 TIER budget eller kanske 40 000 bönder fram till sekelskiftet. förslag Dagens situation, som är kopplad till de förändringar jag här har nämnt, antyder en långsiktig målinriktning för jordbrukspolitiken. Naturresursen mark måste användas effektivt. Den del av marken som är åkerjord har en betydligt mer flexibel användning än skogsmarken. Därför kommer åkermarken att behövas både för produktion av livsmedel till en växande världsbefolkning och för produktion av energioch industriråvaror. Jag tror det råder en bred politisk enighet om detta synsätt. Dagens bekymmer är bl.a. att lönsamhetsnivån i jordbruket nu är så låg att en del av dess resurser kan komma att förslösas. Jag talar då om resurser som åkermarken men också om kunniga jordbrukare och om befintlig infrastruktur i våra glesbygder. Frågan är hur vi skall komma över denna lönsamhetssvacka och göra den så kort som möjligt. I detta sammanhang vill jag peka på det principuttalande som jordbruksutskottet gör i anslutning till frågan om samhällets ansvar för spannmålsöverskottet. Själva sakbehandlingen av och motionerna i anslutning till denna fråga har uppskjutits till den kommande behandlingen av regeringsförslaget om jordbruksprisregleringen. Utskottet har emellertid blivit enigt om att lägga fast principen om fördelningen mellan staten och näringen, vilket bl.a. måste innebära att staten svarar för 40 26 av de verkliga kostnaderna för spannmålsöverskottet vid normalskörd. Enligt utskottets skrivning måste detta klart tillämpas på 1985 års skörd. Utskottet påpekar också att jordbruket har långa framförhållningsperioder som gör att det även beträffande 1986 års skörd är svårt att i någon större utsträckning påverka produktionens inriktning och omfattning. Även här måste således samhällsansvarets form och omfattning i huvudsak ligga fast. Jag utgår ifrån att socialdemokraternas särskilda yttrande om fördelning och om metoder inte strider mot vad jag här har sagt. Jag vill emellertid peka på att utskottet anser det angeläget att ytterligare överväganden i denna fråga kan ske i syfte att bl.a. främja en långsiktig produktionsanpassning och för att om möjligt nå fram till andra lösningar som successivt minskar kostnadsbelastningen för samhället. Detta är angeläget inte bara för samhället, som svarar för 40 96 av kostnadsansvaret för spannmålen — en begränsad del av det totala överskottet — utan än mer för näringen som har att för egen del bära det tyngsta kostnadsansvaret. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att initiativ redan tagits såväl från regeringen som från näringen om tillsättande av en arbetsgrupp som skall göra sådana överväganden. Jag avser inte här att närmare gå in på alla de reservationer vi fogat till utskottets betänkande, men jag vill ändå nämna att de förändringar som krävs inom jordbruket för att klara framtiden gör det nödvändigt med satsning på forskning och utveckling och att det finns fungerande samhällsor 117 gan som kan bibringa jordbrukarna forskningens resultat. Av det skälet bör man vara försiktig med att beskära lantbruksnämndernas anslag. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2, 5 och 10. Även statens maskinprovningar bör få ett ökat anslag, i enlighet med reservation 40. I detta betänkande behandlas även propositionen 74 om vissa forskningsfrågor och regeringens skrivelse 76. Forskningen är utomordentligt viktig, och den användning av gödselmedelspengarna som nu sent omsider kommit till stånd kan därför hälsas med tillfredsställelse i stora stycken. Det gäller bl.a. satsningen på en fullskaleanläggning för etanolproduktion. Att däremot överföra 28 miljoner från dessa medel till försurningsanslaget är en brandskattning av en trängd näring som vi anser felaktig. Det innebär inte att försurningsproblematiken negligeras av centerpartiet. Tvärtom yrkar vi att samma summa skall användas för detta och därjämte fem miljoner för särskilda informationsinsatser men att dessa pengar skall tas från annat håll än från gödselmedelsavgifterna. Jag yrkar bifall till de reservationer som är fogade till betänkandet i detta avseende. Herr talman! Svenskt jordbruk, svenska jordbrukare och svensk landsbygd är viktiga samhällsresurser. Den svenska jorden är till stora delar mycket god. Dessutom är behovet av kemiska medel jämförelsevis litet. De svenska bönderna tillhör världens skickligaste. Produktionsnivån i såväl åkerbruk som djurskötsel hävdar sig vid så gott som varje jämförelse. Produktivitetsökningen i jordbruket är skyhögt högre än i någon annan del av svenskt näringsliv eller samhällsverksamhet hittills under 1980-talet. Dagen och morgondagen ställer nya krav på samhället, på människorna och på naturen. I detta perspektiv är det s.k. överskottsproblemet egentligen inget problem. Det utgör i stället en enorm möjlighet. Problemet är tekniskt och politiskt — på vilket sätt vi skall kunna utnyttja denna möjlighet. Här efterlyses mer handlingskraft från regeringen och en större ambition att se möjligheterna i problemen.

Herr talman! Jag hade tänkt börja mitt anförande med ett par allmänna kommentarer i anledning av det betänkande som vi nu diskuterar. För det första: Vi har en jordbruksnäring i kris — lönsamheten är dålig, man står inför stora omställningsproblem och för många jordbrukare ter sig framtiden som oviss. Vi har ett Norrlandsjordbruk som regering och riksdag sägs slå vakt om men som darrar i sina grundvalar; ja, på sina håll är man närmare sanningen, om man talar om dödsryckningar. Hela den här problematiken är inramad av en debatt som tidvis är intensiv och ibland av en form och ett innehåll som inte helt är förankrade i verkligheten. Detta är synd. Både producenter och konsumenter borde ha ett gemensamt intresse av att vår livsmedelsproduktion sker på det bästa sättet. Därför vore det önskvärt att det stora intresset för vår livsmedelsproduktion länkades in på en konstruktiv debatt om hur alla de problem som finns skall kunna lösas. Här vilar självfallet också ett stort ansvar på riksdag och regering. Vi har, som många andra länder, ett gränsskydd för jordbruksnäringen, och därmed för vår livsmedelsproduktion, som kräver planerade åtgärder när något måste göras. På det här området finns mycket i övrigt att önska. Det är därför Prot. 1985/86:118 välgörande att riksdagen på åtminstone en punkt kommer att ge ett beskedi 16 april 1986 en fråga som varit omgärdad av många frågetecken, nämligen fördelningen mellan staten och näringen av kostnadsansvaret för spannmålsöverskottet. RE: Den här frågan och övriga som berör prisregleringen blir det tillfälle att RS MägprS örslag återkomma till, varför jag avser att inte nu närmare gå in på hithörande problem. För det andra: I det här betänkandet behandlas ett stort antal motioner med sammanlagt 251 yrkanden. I denna mängd av yrkanden har det inte varit det lättaste att i detalj avgränsa dem som man har sympati för och vill stödja och dem som bör avvisas och avslås. Många delvis likartade yrkanden återkommer också i olika sammanhang; det har därför inte varit möjligt att vid varje punkt klart reservera sig för en annan uppfattning. Jag vill ha detta sagt för att undvika eventuella missförstånd. Till betänkandet har det också fogats ett mycket stort antal reservationer, närmare bestämt 78, och därtill 11 särskilda yttranden. I reservationerna, och självfallet även då det gäller ställningstaganden till de olika momenten, finns alla möjliga konstellationer. Det visar till att börja med att det inte finns någon större samstämmighet partierna emellan. Men framför allt visar det faktum — nämligen att bland alla borgerliga reservationer kan man endast i tre fall tala om en borgerlig enighet. Det finns alltså inget enhälligt borgligt alternativ. Herr talman! Med dessa kommentarer tänker jag övergå till att beröra en del avsnitt i betänkandet. Paul Lestander kommer senare i debatten att uppehålla sig vid några reservationer från vpk. Som jag inledningsvis nämnde har vi en jordbruksnäring i kris. För innevarande budgetår har riksdagen anslagit 40 milj.kr. för att hjälpa skuldsatta jordbruksföretag. Vi vet nu att endast en mindre del av de företag som har stora problem har fått stöd. Det behövs alltså fortsatta åtgärder på området. Vi har i en motion föreslagit att man mycket snabbt skall utvärdera de hittills vidtagna åtgärderna och att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om medelsanvisning för fortsatta åtgärder. Under punkten 10, Främjande av rennäringen, finns två reservationer från regeringspartiet. I budgetpropositionen föreslogs att anslaget för ersättning av rovdjursrivna renar skulle sammanslås med anslaget för främjande av rennäringen. Vi ansåg att detta endast var möjligt om man kunde garantera en klar särredovisning av de medel som var avsedda för ersättning för rovdjursrivna djur. Enligt vår mening måste frågor om ekonomiskt stöd till rennäringen, å ena sidan, och åtgärder som ytterst är betingade av det allmänna intresset att bibehålla en levande rovdjursstam i vårt land, å andra sidan, klart hållas isär. Här får det inte råda några som helst oklarheter. Vi har också biträtt kravet på en uppräkning av prisstödet åt rennäringen. Här bör det ankomma på berörd myndighet och regeringen att återkomma med förslag. Vi utgår ifrån att denna uppräkning kommer att genomföras under kommande budgetår. Folkpartiet har i betänkandet reserverat sig till förmån för insatser för flora och fauna. Vi har ingen annan mening om detta, men vi ifrågasätter om det är nödvändigt med ett särskilt anslag för ändamålet. Vi har i stället föreslagit en 119 ändamål. Jag vill ändå understryka det nödvändiga i att medel anslås för sådana insatser. Av och till får man bekräftat att det är en stor brist att det inte finns pengar för dessa insatser. Det finns en rad motioner om skogen och skogspolitiken, som har avsatt några reservationer. Det finns stora betänkligheter när det gäller skogsgödsling, hyggesplöjning och inplantering av främmande trädslag, betänkligheter som borde innebära att vi går litet försiktigare fram än vad som nu är fallet. Försurning och skogsdöd är ett allvarligt hot, utlakning och därmed skador på våra vattendrag är ett annat. Allt detta borde stämma till eftertanke och försiktighet. Nu sägs hithörande frågor följas mycket uppmärksamt av regering och berörda myndigheter, och det är bra, men jag får känslan av att man ofta väntar för länge innan nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda vår natur. Det är än i dag ett gångbart ordspråk att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. När det sedan gäller frågan om den fjällnära skogen, yrkas det på vissa åtgärder. Nu sker det en hel del på det här området, bl.a. en markplanering. Jag har sagt förut, och jag kan gärna upprepa det, att man borde ha startat mycket grundligare utredningar på det här området än man har gjort. Det skulle alla parter ha tjänat på. Jag tror inte att konflikterna i detta område, som allmänt kallas för Europas sista vildmark, kommer att lösas med de åtgärder som nu är vidtagna. Men å andra sidan måste vi avvakta vad som inom en snar framtid blir resultatet av de här åtgärderna. Man kan inte ständigt ösa på med nya åtgärder och föreskrifter utan att ha en helhetsbild. Det hjälper heller inte upp situationen att yrkanden i reservationerna har en luddig karaktär. Vi har här i kammaren haft många debatter om vårt skogsbruk och om hur viktig näringen är för vårt land. Vi strävar efter en bra skötsel av våra skogstillgångar, vi vill ha en fungerande virkesförsörjning till våra industrier, osv. Men då det gäller att ge tillsynsmyndigheten på området, skall alltså skogsvårdsstyrelserna, resurser, då visas enligt min mening en stor återhållsamhet. Det är viktiga uppgifter som skogsvårdsstyrelserna har att fullgöra, och vi anser därför att anslaget bör räknas upp. Här har vi gjort en omprioritering mellan anslaget till skogsvårdsstyrelserna och anslaget till byggande av skogsvägar. Ett annat anslag som vi också anser bör räknas upp utöver vad regeringen har föreslagit är anslaget till statens maskinprovningar. Det kan inte nog betonas vilken betydelse för jordoch skogsbruket denna verksamhet har. Det kan kosta mer än det smakar att inte ge statens maskinprovningar tillräckliga resurser för att kunna bedriva en verksamhet med noggrannhet och objektivitet. Herr talman! I anslutning till riksdagens beslut år 1984 om avgifter på gödseloch bekämpningsmedel uttalades att inflytande medel skall användas till utökade insatser i fråga om forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Vidare anfördes att avgifterna i stor utsträckning bör användas för sådan forskning och rådgivning som kan främja en minskning av behovet och användandet av handelsgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket och att arbetsmiljön för dem som hanterar preparaten bör beaktas särskilt. Med bästa vilja i världen kan man inte påstå att regeringen har följt Prot. 1985/86:118 riksdagens uttalande om användningen av dessa pengar. Här anslås t.ex. 28 — 16 april 1986 milj.kr. av influtna medel till försurningsprogrammet.

Detta har vi också reserverat oss för. Man får beklaga att en viss teknik i sammanhanget, plus brister i partiernas yrkanden, gjort att det synes vara omöjligt att tillrättalägga de uppenbara misstag som nu begås. Av skadan blir man vis, och det finns anledning till skärpning i kommande behandling av frågan om användandet av dessa medel. Trots de svårigheter som förelegat så har det ju varit möjligt att få en bredare anslutning i några reservationer. Ingen kan ju förneka att det finns vissa —t.o.m. stora — miljöproblem i jordbruket. Vi har därför föreslagit ett åtgärdsprogram, för vilket vi har reserverat oss och därmed även tillgodosett yrkanden i andra motioner som behandlas i detta betänkande. I stort är hotet mot vår miljö överhängande på många områden. Det gäller både luft, mark och vatten. Rapporter om skador och mörka framtidsvyer duggar tätt, och ibland funderar man om det verkligen finns någon väg tillbaka eller om den oundvikliga katastrofen väntar runt hörnet. Det ligger juinte i människans sätt att vara att ge upp, och det torde väl vara giltigt även i detta fall. Men om nu något skall hända, går det inte att sticka huvudet i busken — det måste handlas. Vi har även en myndighet på detta område, som vi ställer stora krav på. Det är helt klart, enligt vår mening, att de krav vi ställer på insatser inom naturoch miljövård inte på ett tillfredsställande sätt står i ett rimligt förhållande till de resurser som ställs till förfogande. Vi har därför reserverat oss för ett högre anslag till naturvårdsverket. Till sist, herr talman, några ord om motionsyrkanden som har fått en positiv behandling i betänkandet och som det därför inte funnits anledning att reservera sig för. I några motionsyrkanden krävdes åtgärder för att häva bristen på skogstekniker i Norrlandslänen. Utskottet säger sig i viss mån dela de synpunkter som framförs i motionerna, och enligt utskottets mening finns det anledning att överväga någon form av distansundervisning eller anordnande av studiekurser på orter där man kan utnyttja den kapacitet som finns hos befintliga undervisningsanstalter i Norrlandslänen. Den skrivningen får man hälsa med tillfredsställelse. Även några motionsyrkanden om åtgärder för bevarande av ett öppet landskap har behandlats välvilligt i utskottet. Det är ett enigt utskott som betonar att förslagen i motionerna förtjänar att närmare övervägas i samband med den fördelning av medel som det ankommer på regeringen att göra. Här skall också de behov som eventuellt föreligger av åtgärder inom vissa delar av landet beaktas. 121 Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer i betänkandet som jag med mitt namn har biträtt.

Herr talman! Eftersom Arne Andersson i Ljung efterlyste jordbruksministern, kan jag säga att han under eftermiddagen tvingats uppsöka sängen på grund av sjukdom och då självfallet, som han själv uttryckte det, tyvärr inte kan vara med här. Utskottet har i detta sammanhang haft att ta ställning till inte mindre än 251 motionsyrkanden. Det är det högsta antal motionsyrkanden som utskottet någonsin haft att ta ställning till i ett sammanhang. Förutom budgetpropositionen har utskottet behandlat också en proposition om forskning, proposition 74. De båda propositionerna har varit föremål för mycket noggrann granskning. Trots detta granskningsförfarande har propositionerna förutom på två punkter vunnit utskottsmajoritetens gillande. Det är fråga om åtgärder på rennäringens område, där en majoritet i utskottet har gått emot de förslag till åtgärder som framförts i propositionen och som vi socialdemokrater också ställt oss bakom. Vi ger också våra motiv för detta i reservationerna 14 och 16. Förutom dessa båda reservationer, som vi socialdemokrater svarar för, har till utskottsbetänkandet fogats 76 ytterligare reservationer. Men det är, som John Andersson också påpekade, endast på tre punkter som de borgerliga partierna kunnat sammanföra sina åsikter i gemensamma reservationer. Det är således på de allra flesta punkter en bred majoritet i utskottet som står bakom de förslag som framlagts i betänkandet. Jag tycker det är glädjande att vi lyckats fånga den breda majoriteten i utskottet. Jag hoppas att detta skall bli fallet också när vi senare går till omröstning här i kammaren. Det har från jordbrukarhåll under senare år på olika sätt framförts kritik mot den förda jordbrukspolitiken. Även om vi inte ansluter oss till kritiken, är vi medvetna om de stora påfrestningar som jordbruksnäringen varit utsatt för under dessa år. Vi har också genom olika åtgärder försökt åstadkomma lösningar på dessa punkter. Jag är medveten om att dessa åtgärder inte på alla områden varit tillräckliga, men de förefintliga ekonomiska ramarna har medfört att det inte varit möjligt att med samhällsåtgärder lösa problemen i samma takt som de uppstått. Jag tänker närmast på den förändring som skett när det gäller världsmarknadspriserna på spannmål och på animalieprodukter, vilka sjunkit så markant under senare år. Därmed har våra exportkostnader stigit till för såväl jordbruksnäringen som samhället rent orimliga höjder. Därför måste åtgärder vidtagas för att minska dessa kostnader. Också inom näringen tycks man nu inse att man inte kan fortsätta att producera livsmedelsöverskott som vi inte själva kan konsumera och som skall betalas av samhället. Samhällets ekonomiska åtaganden borde under den närmaste framtiden mera inriktas på åtgärder som leder till ändring av produktionsinriktningen inom jordbruket och på selektiva insatser för de jordbrukare som drabbas hårdast av alltmer ökade avgifter till regleringskassorna. Även om vi de närmaste åren framöver kommer att tvingas att arbeta med icke obetydliga budgetunderskott, är budgetunderskottet numera bara Prot. 1985/86:118 hälften av vad det var för fyra år sedan. Räntesänkningar, av regeringen 16 april 1986 dollarkurs borde kunna innebära inte obetydliga förbättringar också för a a mentets budgetjordbruksnäringen. Även om det är ett stramt budgetförslag som utskottets majoritet haft att behandla och ställt sig bakom, finns det utrymme för ökade satsningar på en rad angelägna områden. Totalt innebär det budgetförslag som vi nu skall ta ställning till en ökning med 81 milj.kr. jämfört med den budget som vi arbetar med under innevarande år. Dessutom har det skett vissa omfördelningar som innebär att vi kan tillstyrka icke obetydliga ökningar av anslag till angelägna ändamål inom det område som utskottet har att behandla. Självfallet finns det områden där det skulle behöva göras mer för att vi skulle kunna känna oss tillfredsställda, men det har i nuvarande läge inte varit möjligt att åstadkomma de önskade förbättringarna, eftersom detta hade medfört att något annat område hade drabbats av åderlåtningen. Vi har inte ansett oss kunna bidra till det. I de reservationer som har fogats vid detta betänkande — framför allt från moderaterna och folkpartiet men även från centern och vpk — finns förslag till omfördelningar som skulle vara direkt förödande på de områden som det gäller. Arne Andersson i Ljung gjorde ett mycket stort nummer av hur passiv regeringen hade varit när det gällt jordbrukspolitiken under senare år. Men som vanligt när det gäller Arne Andersson hade han inte mycket att komma med själv. Han ägnade den största tiden här i talarstolen åt djursjukvården, skördeskadeskyddet och bidrag till statens maskinprovningar. Jag vill inte göra gällande att dessa frågor inte skulle vara viktiga, men de är trots allt små i detta sammanhang. Arne Andersson talade vidare om spannmålsregleringen och om fördelningen 40-60 mellan statens och näringens kostnader och gjorde ett stort nummer av vårt särskilda yttrande, där vi pekar på att det kanske vore bättre att försöka hitta en annan fördelningsgrund för samhällets ansvar.

Arne Andersson var ju själv med om att skriva under livsmedelskommitténs betänkande om beräknade kostnader för spannmålsöverskottet. Redan efter ett år hade dessa kostnader stigit till nära nog det dubbla. Då kan det väl inte vara fel, Arne Andersson, att fundera över om vi är på rätt väg eller om vi skall försöka hitta andra lösningar. Låt mig också kommentera de synpunkter på den framtida jordbrukspolitiken som Bengt Rosén framförde. Jag vill i det sammanhanget säga, herr talman, att jag är mycket glad för att också utskottets ordförande tog avstånd från dessa synpunkter. Bengt Rosén sade att samhället lämnat jordbrukarna alltför ensamma att lösa problemen, men samtidigt talade han om en mera marknadsanpassad jordbrukspolitik. Det går inte ihop, Bengt Rosén. Om man skall marknadsanpassa jordbrukspolitiken ytterligare, då får många 123 jordbrukare i det här landet en verkligt svår ”sits”. Bengt Rosén talade också om att man måste ändra jordbrukspolitiken så att det blev slut på strukturrationaliseringarna, och han pekade på att jordbruket i skogsbygderna hade försvunnit. Men vilken är orsaken, Bengt Rosén, till att jordbruken i våra skogsbygder har försvunnit? Jo, jordbruken där är alltför små. Jordbrukarna har ju funnit att de inte kunnat försörja sig på sina hemman, och därför har de lämnat dem. Totalt sett har vi inom jordbruket här i landet alltför många små enheter. Därför tror jag att storleksrationaliseringarna måste fortsätta. Därmed inte sagt att vi skall bygga upp alltför stora enheter, men man måste ändå se till att jordbrukarna kan få en rimlig försörjning och att de till största delen kan vara heltidssysselsatta. Självfallet är det bra att det finns ambitioner att spara och att man försöker hitta lösningar utöver dem som regeringen och utskottsmajoriteten kommit fram till. Också vi skulle givetvis vilja spara ytterligare för att få balans i samhällsekonomin, men då måste man också ta konsekvenserna. Jag kan bara konstatera att varken de borgerliga eller vpk enligt vårt förmenande har gjort det i sina reservationer. Jag skall ge några exempel. Det gäller till att börja med folkpartireservationerna 3 och 6 beträffande anslaget till lantbruksstyrelsen resp. anslaget till lantbruksnämnderna och reservation 19 om administration av skördeskadeskyddet m.m. I folkpartireservationerna föreslås att anslaget till lantbruksstyrelsen skall minskas med 3 milj.kr. och anslaget till lantbruksnämnderna med 20 milj.kr. Reservanterna menar att man genom att upphäva byggnadsförbudet avseende djurstallar och förenkla jordförvärvslagstiftningen kan minska administrationen, och därmed skulle anslagen kunna minskas med tillsammans 23 milj.kr. När det gäller byggnadsförbud avseende nya djurstallar är det förmodligen tvärtom, Bengt Rosén. Om förbudet skulle upphävas, blev det antagligen en större aktivitet på det här området, och lantbruksnämndernas rådgivning skulle säkerligen komma att öka. Beträffande förenklingen av jordförvärvslagstiftningen har jordbruksministern vid ett flertal tillfällen uttalat att han har för avsikt att göra en översyn av denna lagstiftning. Men knappast någon kan väl tro att en sådan översyn skulle kunna vara klar i sådan tid att riksdagen hinner fatta beslut om ändrad lagstiftning före ingången av kommande budgetår, som tar sin början om drygt två månader. Det är samma sak när det gäller administrationsbidraget för skördeskadeskyddet. I det här arbetet ingår inte bara att samla in och administrera uppgifter för skördeskadeskyddet utan också att föra hela skördestatistiken. Med tanke på det överskott som vi producerar är det nödvändigt, Bengt Rosén, att vi har noggranna skördeskadeprognoser, så att vi tidigt kan aktivt gå ut på världsmarknaden för att hitta köpare av vårt spannmål. Det här är ingen lätt uppgift. Det är inte bara så att man tvingas sälja till ett pris som ligger långt under produktionspriset, man har också mycket svårt att hitta köpare, därför att överskottet på världsmarknaden när det gäller spannmål är enormt. Dessa uppgifter tas fram områdesvis genom s.k. provytor. För att minska kostnaderna med exempelvis 20 26, som folkpartiet föreslår i sin reservation, måste man antingen minska områdenas antal eller antalet Prot. 1985/86:118 provytor. Det har man försökt tidigare men konstaterat att det då blivit 16 april 1986 brister i statistikuppgifterna.

Det gör man inte genom att bifalla reservationerna 11 och 13 — det skulle verka i rakt motsatt riktning. När det gäller centerreservationerna 1 och 2 kan jag dela reservanternas uppfattning i reservation 1, att det är angeläget att vi från svensk sida noggrant bevakar de internationella miljöfrågorna. Jag tycker att det är riktigt att vi har ett lantbruksråd placerat i Bonn för att bevaka bl.a. försurningsfrågorna. Men eftersom Sverige inte längre är med i UNEP:s styrelse finns det, som vi ser det, i fortsättningen inte behov av att ett lantbruksråd på heltid är placerat i Nairobi. Dessa uppgifter kan bevakas av personal på den svenska ambassaden. Men självfallet bör man under vissa tider av året, då man finner det nödvändigt, ha en svensk representant som observatör av de internationella miljöfrågorna. Vi ser det heller inte som nödvändigt att anslå speciella medel till lantbruksnämnderna för energirådgivning. Det är säkert angeläget med mer energirådgivning också inom lantbruket, men sådan rådgivning bör kunna bekostas genom omfördelningar inom ramen för ordinarie medel under anslaget till lantbruksnämnderna. Det bör heller inte alltid tas för givet att rådgivningen skall vara helt kostnadsfri för den som tar rådgivningen i anspråk. Man får ju oftast ett ekonomiskt utbyte när man anlitar expertis i sin verksamhet. Detsamma kan gälla den moderata reservationen 4, där reservanterna anser att jordbruksnäringens speciella organisationer borde kunna tillföras medel från lantbruksnämnderna för den rådgivning som dessa organisationer förmedlar till branschen. Detta är utskottsmajoriteten inte beredd att ställa sig bakom. Branschorganisationerna har självfallet ett mycket stort kunnande på sitt område att erbjuda lantbrukare, som alltså hos dessa organisationer kan få råd och därigenom ett bättre ekonomiskt utbyte. Men lantbruksnämnderna har ett vidare syfte med sin rådgivning, som man inte kan avkräva den direkta branschrådgivningen. Lantbruksnämnderna har att lägga en mer enhetlig samhällssyn på sin rådgivning till jordbruket än vad man kan kräva av den särskilda branschrådgivningen. Jag kan tillägga beträffande reservation nr 5 om en uppräkning av lantbruksnämndernas rådgivningsanslag att denna rådgivning bör kunna fortsätta på en relativt hög nivå även framdeles genom effektivisering och bättre resursutnyttjande. När det sedan gäller reservationen om en översyn av blockorganisationen inom jordbruket så anslås det särskilda medel för denna organisation. Lantbruksnämnderna har avsatt personal för att planlägga denna verksam 125 het. Blockorganisationen har ju tillskapats för att vi skall kunna klara vår livsmedelsförsörjning i situationer av ofred eller avspärrning. En omorganisation måste i så fall göras i ett större sammanhang som gäller beredskap mot omfattande störningar. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. I övrigt kan det finnas skäl att påpeka, med anledning av reservationerna om lantbruksnämndernas rådgivningsverksamhet, att den aldrig är statisk. Det är självklart att den anpassas till önskemålen och behovet av rådgivning. Varje lantbruksnämnd utarbetar en verksamhetsplan för nästkommande år, där man försöker tillgodose behovet av rådgivning och serviceverksamhet. Även om lantbruksnämnderna i viss utsträckning bedriver uppdragsverksamhet mot ersättning, är kostnaderna inte så omfattande att det borde hindra näringsutövare att anlita rådgivningen. Det ger ett förbättrat rörelseresultat, och det måste vara detta som är det väsentliga och också det huvudsakliga syftet med den avgiftsbelagda rådgivningen. Herr talman! Under punkt 10 i utskottsbetänkandet har vi socialdemokrater i utskottet inte ansett oss kunna bidräda utskottsmajoritetens förslag. Det gäller anslaget till rennäringen — dels bidraget till rovdjursskadade renar, dels övriga bidrag som berör rennäringen. Här delar vi socialdemokrater jordbruksministerns bedömning att användning av medel för rovdjursskador liksom övriga frågor som berör rennäringen bör omfattas av årliga överläggningar mellan staten och rennäringen. Man uppnår på så vis från rennäringens sida den fördelen att man kan påverka fördelningen av medel och prioritera de ändamål som man anser vara angelägna. Ibland finns det här möjlighet för rennäringen att, om man så skulle anse önskvärt, använda medel för att exempelvis bekosta sådana åtgärder som skulle kunna förebygga rovdjursskador. Vi anser i enlighet med prositionen att anslaget på 11 miljoner bör föras över från naturvårdsverket och i stället administreras av lantbruksstyrelsen och berörda lantbruksnämnder. I reservation 16 menar vi från socialdemokraterna, också i likhet med propositionen, att storleken på prisstödet till rennäringen årligen bör bestämmas av jordbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen gemensamt sedan staten och rennäringen efter överläggningar bestämt en ram för hur stort belopp som får användas till pristillägg. Det går inte att jämföra rennäringen med jordbruket i norra Sverige därför att stödet till jordbruket ju är beräknat på grundval av de ökade kostnader som det innebär att bedriva jordbruk i norra Sverige till skillnad från jordbruken i den mellansvenska jordbruksbygden. Men beträffande rennäringen kan aldrig sådan jämförelse göras därför att man inte har någonting att jämföra med. Därför är det felaktigt att fastställa prisstöd till rennäringen på samma grunder som för jordbrukets Norrlandsstöd. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 14 och 16. När det sedan gäller förslaget i folkpartiets reservation 15 om en översyn av reglerna för ersättning för rovdjursskador vill jag i stället för att yrka bifall till denna reservation rekommendera folkpartisterna att rösta med vår reservation 14. Där ger vi möjlighet till rennäringen att själv utforma ersättningsreglerna. Det måste vara de som mest drabbas och som oftast konfronteras med problemen som bäst vet hur reglerna skall utformas. Kravet på en utredning angående skördeskadeskyddet vill jag avvisa. Det pågår överläggningar mellan regeringen och näringen om hur man kan finna — Prot. 1985/86:118 ett till nuvarande förhållanden anpassat skördeskadeskydd. Så länge dessa — 16 april 1986 överläggningar pågår finns det ingen anledning, som vi ser det, att tillsätta en utredning Jordbruksdeparte Låt mig, herr talman, också säga några ord om reservation 12 av John RES förslag Andersson innan jag lämnar jordbruksområdet. De frågor som berörs i reservationen kommer upp i propositionen om prisreglering. Det påpekade också John Andersson. Men John Andersson talar om att det norrländska jordbruket förblöder. John Andersson skrev under varenda stavelse i det beslut om stöd till det norrländska jordbruket som vi fattade förra året. Vi får se vad regeringen kommer fram till i prisregleringspropositionen och vilka möjligheter vi ges att kunna medverka till att förbättra situationen. Vi kan då föra debatten om det norrländska jordbruket. I reservationerna 36-39 tar man upp frågor som innefattar fisket. Också jag tycker att det skulle kunna vara angeläget att öka stödet till fiskerinäringen, men tillgången på medel är av kända skäl begränsad. Även om vi är ett litet land, skulle det självfallet vara till fördel om vi kunde inrätta ett nytt havsfiskelaboratorium vid ostkusten med speciell inriktning på förhållandenai Östersjön. Det skulle naturligtvis också vara värdefullt, om vi ytterligare kunde bygga ut fiskehamnar och vidga ramen för dels lån till förnyelse och upprustning av fiskeflottan, dels bidrag till fiskevård. Vi har dock inte, och kommer heller aldrig att få, obegränsade resurser. Vi tvingas år efter år att vara noga med utgifterna och på bästa sätt använda de resurser som vi kan förfoga över. Därför måste vi samordna resurserna för havsforskning och satsa på de utbyggnader av fiskehamnar som är mest angelägna. Lånen till fiskerinäringen är de mest förmånliga som finns. Vilken nivå för lån och stödformer som vi än lägger fast, skulle förmodligen behovet av ytterligare lån vara större än anslaget. Jag förnekar inte heller att ökade bidrag till fiskevård kan ge positiva effekter. Och även om den i vpk-reservationen föreslagna uppräkningen med 1 milj.kr. skulle kunna vara överkomlig, kan detta argument användas också på många andra angelägna områden. Därför kan jag avvisa kraven i de reservationer som rör fisket. Beträffande punkt 36, bidrag till djurens hälsooch sjukvård, och reservationerna 41 och 42 vill jag deklarera att det inte kan anses orimligt att också näringen kollektivt bidrar till att täcka den kostnadsökning som vi har haft inom djursjukvården. Det kan inte vara enbart samhället som skall finansiera alla kostnadsökningar som sker inom jordbruksnäringen. I reservation 42 från moderata samlingspartiet och folkpartiet framhålls vikten av långsiktig kartläggning av vissa frågor inom djursjukvården genom en skyndsam utredning. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. Därför kan jag avvisa också detta reservationskrav. Herr talman! Övriga socialdemokrater från utskottet kommer senare att ge motiven för våra ställningstaganden på de andra punkterna i betänkandet. Jag vill beträffande punkt 10 mom. 1 a och 2 a samt punkt 10 mom. 3 yrka bifall till reservationerna 14 och 16. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i det betänkande som här föreligger och därmed avslag på samtliga reservatio 127 ner från moderata samlingspartiet, folkpartiet, centern och vpk.

Herr talman! Håkan Strömberg sade att han hade kunnat förstå av mitt anförande att jag var kritisk och tyckte att regeringen var passiv, men han menade att jag inte framförde några egna förslag. Skall sanningen fram, Håkan Strömberg, spelar det ingen roll vilka punkter på jordbruksområdet som vi väljer att tala om. Det går att klarlägga att regeringen har varit passiv, närmast handlingsförlamad, på alla områden. Jag nämnde skördeskadeskyddet och djursjukvården därför att dessa frågor tråkigt nog har råkat bli ”repetitionspunkter” vid varje debatt. Varje gång talar Håkan Strömberg om — som den pliktskyldige regeringsföreträdare han är — att man diskuterar skördeskadeskyddet, att överläggningar pågår med jordbrukets företrädare. Vilka problem löser man genom att ge oss detta besked gång efter annan? Det är enbart ett bevis på att regeringen är ointresserad, är okunnig eller över huvud taget inte har förmåga att driva frågan. Något intresse finns i varje fall inte. Detsamma gäller djursjukvården. Håkan Strömberg sade i slutet av sitt anförande att regeringen avser att återkomma. Ni har ett par år på er, och jag vill inte utesluta att ni får den chansen. Men ni har hållit på i många år med detta. Ett märkligt fenomen är att ni förmodligen delar vår farhåga beträffande djursjukvårdsavgiftens farlighet och hela distriktsveterinärorganisationen. Ni har insett faran, men ni har inte insett att ni skall göra någonting. Regeringen är passiv på alla punkter. Håkan Strömberg konstaterade också att näringen tycks ha insett att man inte bara kan fortsätta att producera överskott. Vad innebär nu detta? Jo, det innebär att Håkan Strömberg nu har upptäckt att det redan i 1977 års jordbrukspolitiska beslut lades fast att jordbruket självt skall ta ansvaret för överskottet inom animalieproduktionen. Det är sannerligen ingen nyhet. Det är en sent uppvaknad regeringsrepresentant här i kammaren som 1986 har upptäckt vad som konstaterades redan 1977. Detta har jordbruksnäringen varit medveten om — möjligen har man inte varit tillräckligt lyhörd för att det kunde gå snett. Herr talman! Jag har här givit några exempel på att vad som verkligen saknas är handlingskraft i jordbruksdepartementet.